Fru ålderspresident! Anders Åkesson har frågat klimat och miljöministern om hon tänker ta några initiativ med anledning av att Naturvårdsverket har inhiberat delar av ett beslut av Länsstyrelsen i Kalmar län om skyddsjakt på skarv. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen.Den kraftiga ökningen av det häckande beståndet av skarv i landet som helhet har avstannat, och beståndet har minskat något under de senaste åren. Jag är medveten om att mängden skarv lokalt kan uppfattas som problematisk. Fisket påverkas negativt eftersom skarv kan ta fångad fisk och skada fiskeredskap. Skarv kan även ha en påverkan på fiskodlingar. Det finns också indikationer på att skarv lokalt kan ha en negativ effekt på fiskbestånd. Naturen i anslutning till häckningsplatser för skarv förändras, vilket kan uppfattas negativt. Jag tackar för frågan men vill framhålla att jag som statsråd är förhindrad att ha synpunkter på hur en myndighet hanterar enskilda ärenden.
Fru ålderspresident! Jag tackar statsrådet för svaret. Bakgrunden till den interpellation som jag ställde till miljöminister Åsa Romson - som har överlämnats till Sven-Erik Bucht, vilket jag har full respekt för - var att förekomsten och ökningstakten av skarv i sydöstra Sverige är utomordentligt omfattande. Detta får ett mycket negativt avtryck på friluftsliv, fiske och natur. Skarven är alltså utomordentligt vanligt förekommande. Mot bakgrund av detta har det under åren utvecklats ett mycket förtroendefullt samarbete mellan länsstyrelser som har meddelat skyddsjakt för jakträttsinnehavare i denna del av landet. Syftet har varit att hitta en balans mellan flera intressen. Skarven ska kunna finnas som en av många djurarter, fisket ska kunna bestå och reproduktion av fisk ska bestå. Det är ett förtroendefullt samarbete som har tagit det legala uttrycket i att medge skyddsjakt på upp till 3 000 individer per år. Motiven och drivkraften har varit gemensam.Så sent som i februari i år meddelades på nytt en förlängd skyddsjakt på samma premisser. Därför var förvåningen utomordentligt stor i bygden när Naturvårdsverket den 12 april i år, efter ett överklagande, beslutade om inhibition av ett beslut som hade getts av länsstyrelsen. Vårt land ser ut på många olika sätt. Smålandskusten består till stora delar av en förhållandevis grund moränskärgård med många och små trädbevuxna öar. Det lokala fisket som bedrivs är till stor del beroende av dessa områden och de fiskbestånd som finns där. Dessa grunda vikar är mycket viktiga reproduktionsområden, och det bedrivs ett omfattande samhällsarbete av kommuner, friluftsorganisationer och andra för att hjälpa till med reproduktionen av framför allt gädda och abborre. Men dessa grunda vikar är också utomordentligt enkla jaktområden, eller fiskeområden, för skarv. Därav uppkommer intressekonflikten. Det har under flera år utvecklats en metod och en samsyn kring ett legalt förhållningssätt mellan fiskeorganisationer, fiskare, fiskeriföretag, friluftsmänniskor, kommuner och länsstyrelser, det vill säga staten, i att hitta en balans mellan jakt och skyddsjakt, och förekomst av fisk och reproduktion av ny fisk. Detta reproduktionsarbete med fiskeförbud under känsliga tider på året har bedrivits med en sådan framgång att man talar om gäddfabriker längs Smålandskusten. Fru ålderspresident! Då blir det mycket svårt att förstå myndighetshanteringen när den tar sig sådana uttryck. Mot bakgrund av det och med vetskap om att ett statsråd inte får ha synpunkter på myndighetsutövandet formulerade jag frågan: Tänker ministern ta några initiativ med anledning av det som har framförts i interpellationen - utredning, samtal, uppföljning och till och med ett besök? Initiativmöjligheten är regeringens verktyg.

Jag är fullt medveten om att skarven kan uppfattas som ett problem. Anders Åkesson talar också om hur det har sett ut historiskt, med ett framgångsrikt samarbete kring hur frågorna hanterats. Jag tror säkert att det har varit så och att det kan vara så också framgent. Men när Anders Åkesson återigen tar upp till det enskilda fallet måste jag vara väldigt tydlig: I egenskap av statsråd är jag förhindrad att ha synpunkter på hur en myndighet hanterar enskilda ärenden, och jag kan inte gå in i dessa frågor i dag.

Fru ålderspresident! Jag tackar statsrådet för inlägget, men inte är statsrådet och regeringen förhindrade att ta initiativ med anledning av en samhällsutveckling. Det som oroar mig och många andra med engagemang i frågan är att en väl fungerande ordning överprövas. Det är en ordning som är etablerad i samråd mellan staten, företrädare för länsstyrelsen i ett län, intresseorganisationer och yrkesutövare - i det här fallet skulle vi kunna tala om kulturbärare, fru ålderspresident, i form av det kustnära fisket - och där man har ett förvaltande förhållningssätt. Man utövar skyddsjakt, det vill säga respekterar förekomsten av skarv men försöker samtidigt utöva det näringsfång man har hållit på med i generationer.När allt detta överprövas i ett beslut, i det här fallet fattat av Naturvårdsverket, vet vi att ett statsråd eller en regering inte kan gå in. Men nog borde det kunna föranleda att statsrådet eller regeringen tar någon form av initiativ? Låt oss göra jämförelsen att motsvarande situation hade uppstått i frågan om jakten på älg. Där har vi också en ordning med förvaltande jakt och ett licenssystem med tilldelning av möjliga individer att bedriva jakt på. Det är ordning och reda, och man skyddar viltet under känsliga perioder. Nog skulle regeringen känna sig föranledd att ta initiativ om man märkte att intressen kom i obalans? Tidigare var det en debatt om skogen - det gröna guldet - och dess enorma värde för välståndet i vårt land. Motsvarande finns ju inte i kustfisket; det har ett lägre ekonomiskt värde. Men det är likväl, tror jag, statsrådets och min gemensamma ambition att respekten för och tilltron till legala ordningar och system aldrig får misstros. Därför frågar jag på nytt vilka initiativ landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer att ta med anledning av att det just nu upplevs och uttrycks en utomordentlig förvåning längs den grunda moränkusten - Smålandskusten mot Östersjön - över en inhibition av en ordning som har fungerat utomordentligt väl under en lång följd av år.